Herr talman! Den nu gällande aktiebolagslagen kom till för mer än 30 år sedan. Sedan dess har näringslivet och de former i vilka det verkar undergått betydande förändringar. Visserligen har aktiebolagslagstiftningen tid efter annan blivit föremål för översyn, men den kan inte anses motsvara de krav som ur samhällelig synpunkt bör ställas på en för näringslivet och samhället så väsentlig lagstiftning. De senaste årtiondenas förändringar i olika avseenden i samhället har också haft betydelse för aktiebolagsväsendet. En modern aktiebolagslagstiftning är av stor betydelse bl.a. ur social synpunkt för dem som arbetar i bolagen liksom för samhället i dess helhet. Det nu framlagda förslaget syftar till att på ett effektivare sätt utforma normer för aktiebolagen som svarar mot nutida förhållanden. Lagrådet har om förslaget uttalat att en lagstiftning byggd på förslagets principer är ändamålsenlig. Herr talman! Vad jag nu har anfört är ett kortfattat referat av de allmänna synpunkter som riksdagens första särskilda utskott anförde i utlåtande nr 1 till 1944 års riksdag. Utlåtandet gällde det förslag till ny aktiebolagslagstiftning som sedermera blev 1944 års aktiebolagslag. På kammarens bord ligger nu det förslag som innebär att 1944 års aktiebolagslag i sin tur ersätts av en ny lag. I allt väsentligt tycker jag att man kan överföra vad jag har refererat från 1944 års utskott — när 1910 års aktiebolagslag skulle upphöra — till dagens debatt och behovet av att nu ersätta 1944 års aktiebolagslag. Det råder i dag enighet i lagutskottet och sannolikt också i kammaren om att det är angeläget att anta den nya aktiebolagslagen. Jag tror att det är en mening som också omfattas av näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna, som i så stor utsträckning kommer att vara beroende av lagens utformning. En av flera riktlinjer för lagstiftningen måste vara att få till stånd sådana lagar att de är enkla att hantera och lätt förståeliga i den praktiska tilllämpningen. Detta skall gälla både för enskilda och för myndigheter. Vi möts ofta av den kritiken från många medborgare att lagarna är svårförståeliga. Många människor anser att lagarna är alltför komplicerade i sin tekniska utformning och att de byts alltför ofta. Många anser sig bli utsatta för en alltför långt gående lagstiftning på åtskilliga områden. Jag tror, herr talman, att vi gör rätt om vi tar den kritiken på allvar. Men det förslag till aktiebolagslag som vi nu diskuterar behöver kanske inte ta åt sig så mycket av den kritiken. Förslaget innebär åtskillig förenkling i förhållande till nu gällande regler, men det är en komplicerad materia det behandlar. En hel del av lagutskottets betänkande gäller frågan var gränsen skall dras i fråga om innehållet i aktiebolagslagen. Närmare bestämt gäller det om man i aktiebolagslagen skall införa frågor som kan sammanfattas under begreppet vidgad företagsdemokrati. Utskottets ordförande herr Svanström berörde de frågorna. Även om den nu föreslagna lagen innebär en förenkling i förhållande till den hittills gällande går det knappast att komma ifrån att även den nya aktiebolagslagen måste anses vara en ganska komplicerad lag. Den upptar i första hand regler om det inbördes förhållandet mellan delägarna i ett bolag och om förhållandet mellan delägarna och tredje man. Vi har inte kunnat enas i utskottet huruvida regler som gäller ytterligare medbestämmanderätt för anställda i företagen skall tas in i aktiebolagslagen eller om de som hittills skall bli föremål för speciallagstiftning. Utskottsmajoriteten hävdar att det i dag inte är möjligt att ge svar på en så elementär fråga som om den väsentliga basen för företagsdemokratiska förändringar i beslutsprocessen i företagen bör vara förhandlingslagstiftningen eller om sådana förändringar kan komma förhandlingsvägen, eller om det i stället skall bli fråga om att tillskapa nya organ direkt via den associationsrättsliga lagstiftningen. Man bör inte, säger Nr 44 utskottsmajoriteten, från riksdagens sida nu söka slå fast i vilken ut Fredagen den sträckning de framtida reglerna om arbetstagarinflytande i företagsor 12 december 1975 ganen bör intas i själva aktiebolagslagen eller om man bör behålla den = nuvarande ordningen med speciallagstiftning eller avtal mellan arbets — Ny aktiebolagslag, marknadens parter.

Herr talman! Jag skall inte hålla någon längre föreläsning i det här 51 ämnet. Dels är tiden knapp, dels tycker jag rent allmänt att det inte tillhör riksdagsarbetet. Jag skall bara ta upp två reservationer. Reservation nr 1 berör frågan, om företagsdemokratin skall komma till uttryck i aktiebolagslagen. Det tycker jag är så självklart att jag inte kan förstå det motstånd som har rests mot det. Om man nu antar en ny aktiebolagslag, så skall det väl av den — och inte av någon annan lag —- framgå om de anställda har medbestäm manderätt. Det räcker alltså att kort konstatera att det borde vara självklart att de regler vi successivt får fram för medinflytande för de anställda skall föras in i aktiebolagslagen. Jag förstår inte det socialdemokratiska motståndet mot detta; departementschefen synes ju vara av samma uppfattning som reservanterna. Det ligger något av Motvalls käring över detta motstånd, och vad sådant skall tjäna till förstår jag inte. Reservation 3 gäller minimigränsen för aktiekapitalet. År 1973 höjdes den från 5 000 till 50 000, vilket var nödvändigt och synnerligen angeläget med hänsyn till allt det skoj som förekom i de små 5 000-kronorsbolagen, inte minst i form av skatteflykt och skattefusk. Förslaget att nu gå tillbaka till ett lägre belopp är egendomligt, allra helst som en utredning har tillsatts för att utarbeta en ny associationsrättslig form för mindre och medelstora företag. Frågan är väl snarare om inte 50 000 är en för lågt satt gräns och om man inte borde höja den. Om jag inte är felunderrättad ligger den i Danmark på 100 000 kr. Om vi får en ny associationsform, lämplig för mindre och medelstora företag, finns det inte minsta anledning att sänka minimigränsen för aktiebolagen. Vi skulle alltså hoppa från 5 000 till 50 000 och sedan tillbaka till 20 000! Det får väl vara någon ordning på det här området också! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och i övrigt till utskottets hemställan. Låt mig bara tillägga några ord. Jag har själv väckt en motion om likvidation av aktiebolag. Den nuvarande ordningen fungerar inte väl. Bolag som för länge sedan upphört med sin verksamhet blir år efter år påförda både skatt och numera i synnerhet förseningsavgift, vilket vållar många myndigheter mycket arbete till ingen som helst nytta. Det kostar samhället stora pengar, och det är totalt meningslöst arbete. Man borde kunna få fram ett system som gjorde att bolagen mycket snabbare försvann ur inkomstlängderna. Jag skulle vilja vädja till regeringen att ägna intresse åt detta. Det kostar som sagt samhället mycket pengar till ingen som helst nytta.

Herr talman! I det betänkande från lagutskottet som vi nu behandlar föreslås en ny aktiebolagslag.

Utskottet avstyrker motionsyrkandet med hänvisning till att en pågående utredning har sådana direktiv att önskemål om ett system med tillståndsprövning som motionärerna framför torde komma att bli tillgodosett i utredningens kommande förslag. Motionen 1975:1133 bygger på den motivering som anförs i motionen 1975:1627. I denna motion behandlas de utländska, multinationella företagen i Sverige. Det står helt klart att dessa företags verksamhet här har förorsakat problem och kommer att förorsaka än större problem, om inte deras verksamhet snarast bringas under kontroll från samhällets sida. Dessa utländska multiföretag utgör visserligen ännu en liten del av det svenska näringslivet, men denna del befinner sig i snabbare expansion än det svenskkontrollerade näringslivet. De utländska multiföretagen har också gjort djupa inbrytningar på vissa nyckelområden som kan ha avgörande betydelse för möjligheterna att föra en självständig nationell ekonomisk politik. I de länder där dessa stora multiföretag skaffat sig ett avgörande inflytande kan det.ex. genom kapitalhandel förstärka eller dämpa en valutakris efter dessa företags behov eller t.o.m. inverka styrande på den ekonomiska politiken i ett visst land. Man kan inte utesluta att multiföretag kan motverka en av den svenska statsmakten förd ekonomisk politik. De anställda i de utlandsägda och fjärrstyrda multiföretagen befinner sig i ett klart underläge till sin motpart jämfört med anställda i svenskägda företag. Genom sin multinationella struktur kan denna typ av företag uppträda på ett hänsynslöst sätt mot sina anställda och undandra sig socialt ansvar för den bygd där företagen ligger. Viktiga beslut om t.ex. nedläggning av företag fattas utomlands utan att de anställda och deras organisationer har möjlighet att utöva något reellt inflytande på beslutsfattandet. Genom hot om nedläggning i Sverige och överflyttning av produktionen till låglöneländer, eller till länder som tolererar en sämre arbetsmiljö, kan multiföretagen öva utpressning vid fackliga förhandlingar om de anställdas villkor. Dessa företag bedriver också en hänsynslösare nedläggningspolitik än vad svenska företag kan göra. Praktiska exempel på nedläggningshot saknas inte just nu. Både Good Year vid Norrköping och Littons Sweda i Solna riskerar nedläggning. Det är osannolikt att multiföretagen medverkar vid lösningen av frågan om de friställdes fortsatta sysselsättning. Den får nog samhället svara för sedan dessa företag under många år bedrivit en vinstgivande verksamhet här i landet. Avancerad grundoch framtidsforskning är av avgörande betydelse för utvecklingen inom industrin. Vad gäller de utlandsägda multiföretagen i Sverige är denna forskning som regel förlagd utomlands och utanför svensk kontroll. För ett litet neutralt land som Sverige måste det vara viktigt att söka bygga upp en sådan forskningsoch utvecklings potential inom landet. De utlandsägda multiföretagen har också haft betydande möjligheter att undandra sig beskattning i Sverige. Genom ekonomiska transaktioner som är interna för företagen men externa för värdlandet har dessa företag möjlighet att ta fram vinsterna i det land där det är skattemässigt fördelaktigast. Det följer således ett flertal olägenheter för Sverige av de utlandsägda multiföretagens verksamhet här. Skyndsamma åtgärder måste vidtas av samhället för att bringa deras verksamhet under en godtagbar samhällelig kontroll.

Herr talman! Motionärerna är av den meningen att den av utredningen påtalade klimatförändringen måste komma så fort som möjligt. Därför anser vi att pågående utredning angående dessa multiföretag inte behöver avvaktas vad det gäller kontrollen av utländska aktieköp i svenska företag. Jag yrkar därför bifall till reservationen 8 i lagutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Min avsikt är att med några ord beröra det föreliggande lagförslaget i stort samt att ta upp reservationerna 3, 6 och 8. Herr Gustafsson i Stockholm kommer sedan att ta upp reservationerna 1, 2 och 3 Låt mig då till att börja med konstatera att förslaget till ny aktiebolagslag innebär en mycket genomgripande och framför allt betydelsefull reformering av ett lagstiftningsområde som i hög grad berör vår näringspolitiska och ekonomiska verksamhet. Reformen är självfallet av mycket stor betydelse för stora löntagargrupper, eftersom ett mycket stort antal av löntagarna är anställda just i företag som bedrivs i aktiebolagsform. Jag tror mig också våga konstatera att den modernisering av aktiebolagslagstiftningen som vi nu är beredda att genomföra är efterlängtad av näringslivet i stort. Redan vid 1973 års riksdag gjordes vissa ändringar i 1944 års aktiebolagslag. Då infördes förbud för aktiebolag att lämna lån till aktieägare, och samtidigt höjdes minimigränsen för aktiekapitalet till 50 000 kr. Denna höjning skall väl också ses mot bakgrunden av att gränsen legat oförändrad vid 5 000 kr. ända sedan 1895. Under 1960-talet och under de första åren av 1970-talet ökade antalet aktiebolag mycket kraftigt, nämligen från 44 000 år 1960 till 133 000 år 1972. Det kan inom parentes också sägas att år 1972 bildades över 18 000 nya aktiebolag. En av anledningarna till den stora nybildningen av aktiebolag var säkerligen de generösa återlåningsregler som fanns före 1973 i kombination med det mycket låga minimibeloppet, 5 000 kr., för aktiekapitalet. Möjligheten att bilda aktiebolag och utnyttja detta för skatteflyktstransaktioner var således mycket stor. Det finns i det här sammanhanget anledning att erinra om att aktiebolaget är en företagsform där ägarna själva inte svarar personligen för bolagets åtaganden och förpliktelser. Med hänsyn härtill är det självfallet mycket viktigt att aktiebolagslagen innehåller regler för att skydda borgenärer och de anställda. De nya trygghetslagar till de anställdas skydd som vi fått under de senaste åren gör att kravet på kapital är mycket större i dag än tidigare. I reservationen 3 framhålles att kravet på ett minimikapital på 50 000 kr. skapar svårigheter för nyetablering av mindre företag. Det kan kanske ligga något i ett sådant resonemang, även om reservanterna inte kunnat anföra ett enda exempel på en nyetablering som inte kommit till stånd på grund av att gränsen för aktiekapitalet satts till 50 000 kr. Riksdagen beslutade 1974 att frågan om en företagsform för mindre och medelstora företag förutsättningslöst borde utredas och att utredningen borde ske så skyndsamt att förslaget skulle kunna framläggas och träda i kraft innan övergångstiden för äldre bolag med krav på höjning av aktiekapitalet löper ut år 1978. Detta utredningsuppdrag har givits åt 1974 års bolagskommitté. Trots att regeringens begäran om utredning har verkställts, trots att utredningen kommit i gång och hunnit en bra bit på väg i arbetet har reservanterna återkommit med krav på sänkning av aktiekapitalsgränsen till 20 000 kr. redan nu. Jag tycker nog att man kunnat lugna sig och invänta resultatet av den pågående utredningen. Från utskottets sida vill vi också framhålla vikten av att man inte genom ett temporärt beslut om en sänkning av minimigränsen i onödan komplicerar de invecklade problem av civilrättslig, skatterättslig och lagteknisk art som övergångsregleringen för de äldre aktiebolagen redan nu ger upphov till. Jag vill sedan övergå till att säga några ord om reservationen 6 som rör frågan om revisorsjäv. Där framhåller reservanterna att enligt nuvarande regler kan i dotterföretag som har två revisorer en av dem vara tjänsteman i moderbolaget. Reservanterna understryker att de finner det anmärkningsvärt att enligt propositionens förslag denna regel slopas. Som motiv för denna inställning har de i utskottsdiskussionen påpekat att om man har två revisorer så kan man pruta litet på jävskravet när det gäller en av revisorerna.

Vid den hearing som utskottet hade underströks också den positiva inställningen till självständighet och obundenhet. Men det framfördes ändå från något håll att man kunde göra en avvikelse om praktiska skäl förelåg. Reservanterna framhåller att det har gått bra hittills och att man från näringslivet påpekat att den nuvarande regeln gett en värdefull kontrollmöjlighet. Låt så vara att det gått bra hittills. Men varför skall man då göra avsteg från en princip som man - åtminstone jag personligen — betraktar som så väldigt betydelsefull och viktig? När det gäller de praktiska skäl som åberopats så gäller enligt vad jag kan förstå att det enligt den nu föreliggande propositionen är möjligt för de fristående revisorerna att rådfråga och anlita internrevisorer för medhjälp och ändå bibehålla sin egen självständiga och fria ställning. De fristående revisorerna skall naturligtvis också ha ansvaret. Det bör således vara möjligt att med bibehållande av revisorernas ojäviga ställning lösa de praktiska frågor som dragits upp vid denna hearing och i andra sammanhang i utskottsdiskussionen och även i någon av det flertal skrivelser som utskottet har fått. Herr talman! Med understrykande av betydelsen av att revisorer i dotterföretag intar en fri och obunden ställning gentemot företaget biträder jag propositionen på denna punkt liksom i övrigt. Låt mig sedan till slut säga några ord om reservationen 8, som är den sista i raden av reservationer av herr Israelsson och som han här också nyss lagt några synpunkter på. Herr Israelsson framhåller att ett flertal olägenheter uppstår genom att företag i Sverige styrs av multinationella företag utan en tillräcklig nationell svensk kontroll. Jag delar i långa stycken herr Israelssons synpunkter, och jag anser att det är önskvärt med åtgärder för ökad kontroll av det utländska inflytandet i det svenska näringslivet. Jag tror också jag vågar påstå att det är den uppfattningen som tagit sig uttryck i att det sedan 1973 finns, som herr Israelsson påpekat, en utredning som i sina direktiv har att ifrån här berörda synpunkter överse 1916 års lag om inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom. Det är min förhoppning att denna utredning dels skall jobba mycket snabbt, dels komma fram till förslag som innebär en effektivisering av kontrollen över de multinationella företagen.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
Herr talman! Med anledning av herr Sjöholms och herr Hammarbergs uttalanden beträffande den reservation som tar upp frågan om en sänkning av minimiaktiekapitalet vill jag påpeka, att det finns anledning att verkligen se allvarligt på de svårigheter för legitima företagare som har inträtt. Herr Hammarberg ville påstå att vi inte hade kunnat redovisa ett enda exempel på den saken. Men han är också medveten om att i den hearing utskottet hade framfördes fortfarande önskemål i den här riktningen. Herr Hammarberg själv sitter i den utredning som enligt vad jag kan förstå skulle ha till uppgift att föreslå någon mellanform av bolag av den typ som finns i andra länder. Men tyvärr tycker jag mig ha hört att man inte med säkerhet kan påräkna att en sådan särskild företagsform kommer att föreslås. Det får vi ju se så småningom. I varje fall vill jag påpeka att jag personligen i det tidigare sammanhang, när vi behandlade frågan, har sagt att jag inte finner det uteslutet att minimikapital för aktiebolag kan komma att höjas från 50 000 kr. om man samtidigt får en mellanform där kapitalinsatsen stannar omkring 20 000 kr. Sedan vill jag, herr talman, understryka att vi ifrån vår sida också är angelägna att se till att bolagsformen eller andra former av företagsredovisning inte utnyttjas för skatteflykt och liknande. Vi inom centern är lika angelägna som man är på varje annat håll att sådan verksamhet skall stävjas.
Herr talman! Herr Hammarberg och jag är nästan överens i sakfrågan. Det enda som skiljer oss åt är tidpunkten när man skall vidta åtgärder emot dessa multiföretag. Jag anser att när det gäller inköp av aktier i svenska företag borde man redan nu kunna göra en beställning av lagregler, medan herr Hammarberg menar att utredningen bör avvaktas. Skillnaderna är så små att vi väl inte har anledning att tvista vidare om dem i dag.
Herr talman! Reservationerna 2 och 3 har berörts här i några inlägg. Om jag först håller mig till reservationen 3 rörande minimigräns för aktiekapital så är ett väsentligt skäl till att vi ställt oss bakom reservationen att det inom näringslivet som helhet i dag är för litet nyföretagande. Vi anser att den höjning av aktiekapitalet, som enligt vår mening kom till stånd alltför hastigt, blev för stor och har förhindrat en önskvärd nyetablering av seriösa företag. Vi anser också att den har motverkat syftet med reformen, som var att trygga både anställdas, samhällets och borgenärernas krav på tillräckligt ekonomiskt underlag för verksamheten. Det kan medföra ekonomiska svårigheter för de företag som redan finns. Nu säger herr Hammarberg att man bör avvakta bolagskommitténs förslag, innan man företar en sänkning av minimigränsen. Jag tycker det är ett egendomligt resonemang. Vi kan väl ändå räkna med att den nya bolagsform, som lär komma till, knappast har en minimigräns för kapitalinsats som ligger så högt som vid 50 000 kr. Jag hävdar fortfarande att det, när riksdagen fattade beslutet 1973, var fel att ta den stora höjning av aktiekapital som då skedde. Beträffande reservationen 2 vänder jag mig närmast till herr Sjöholm, som tycker det är självklart att dessa regler om ökat inflytande för de anställda skall finnas i aktiebolagslagen. Det var egentligen det enda argument som herr Sjöholm hade att anföra. Men låt oss då beakta att regler om företagsdemokrati och medbestämmanderätt i arbetslivet kan vara likartade för olika företagsformer. Vi har också lag om ekonomiska föreningar och lag om handelsbolag. Vi kanske får en särskild lagstiftning för den bolagsform som herr Hammarberg utreder i sin bolagskommitté. Är det då lämpligt och praktiskt att likartade regler skall finnas i alla de här lagarna, tynga dem och göra dem mer svårhanterliga? En annan sak: Det är inte bara de anställdas intresse som kommer in i bilden. Det förs också diskussion om att det allmännas intresse skall beröras. Då blir det inte bara en sammanblandning av associationsrättsliga frågor och arbetsrättsliga frågor, utan då kommer den allmänna förvaltlingsrätten in i bilden och kommunalrätten som en del av förvaltningsrätten. Allt detta tycker jag talar för att man, så länge det inte är speciella skäl som har anförts, skall hålla isär lagstiftningen beträffande i första hand associationsrätten och arbetsrätten.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Svanström påpekar, att vid den hearing som utskottet hade underströks de synpunkter som reservanterna har fört fram om svårigheterna att med den här höga aktiekapitalsgränsen bilda små företag. Men fortfarande kvarstår vad jag anmärkte gentemot reservanterna, nämligen att representanterna för organisationerna inte gav ett enda exempel som visade att det skulle ha blivit mer nyetablering om gränsen hade varit lägre. Låt mig sedan ta upp resonemanget om att man skall företa en sänkning av gränsen nu, innan utredningen har kommit fram med sitt förslag. Om man sänker gränsen till 20000 kr. får man med all säkerhet en del nybildade bolag som, när sedan den nya lagen kommer, måste höja sitt aktiekapital därför att det inte faller inom ramen för de bestämmelser som kan finnas i den nya lagen. Vi skapar sålunda, som jag tidigare påpekat på olika områden ytterligare svårigheter att klara alla mycket svårlösta tekniska problem. Vi får en ny grupp av bolag som kommer att beröras av övergångsbestämmelserna.

Herr talman! Jag noterar att också herr Hammarberg har observerat det starka önskemål om lägre minimigräns för aktiekapital som före tagsamheten har. Lagutskottet har självfallet hört representanter för den Nr 44 seriösa företagsamheten. Men om det räcker med 20 000 kr.

Då blir det inte särskilt besvärligt med de varierande beloppen i aktiekapital.
Herr talman! När herr Svanström så starkt poängterar att även jag har uppmärksammat småföretagens problem efter hearingen i utskottet, vill jag för jämviktens skull tala om att bolagskommittén också har haft en hearing med representanter för näringslivet och olika myndigheter. Där framfördes liknande synpunkter, men jag vågar påstå att det övervägande intrycket var att dessa representanter ställde sig mycket frågande och undrade: Varför diskuteras den här sänkningen nu? Ett företag med någorlunda självaktning vill ju ha en egen bil, och bara värdet på den ligger omkring den lägre gräns som har ifrågasatts. Jag skall inte blanda in kommitténs arbete i diskussionen, men när herr Svanström säger att jag har upptäckt småföretagens problem vill jag hävda att jag även har upptäckt andra saker.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1975/76:4 behandlas propositionen 1975:103 med förslag till ny aktiebolagslag. Propositionens förslag innebär att 1944 års aktiebolagslag skall ersättas av en helt ny, reviderad lag. Det är ett mångårigt utredningsoch förberedelsearbete som därmed fullbordas. Utredningen tillsattes redan 1960, och det har med andra ord tagit 17 år innan arbetet fullföljts och lagen kan träda i kraft. Det är en alltför lång tid enligt min uppfattning. Frågorna om ett ökat inflytande för de anställda har under senare tid aktualiserats i allt högre grad. Arbetslivets demokratisering är den logiska påbyggnaden på den politiska och sociala utveckling som ägt rum i vårt land under de senaste årtiondena. Denna utveckling har inneburit en fortgående förbättring av arbetstagarnas situation. Lönerna har stigit och den sociala tryggheten byggts ut. Strävandena mot ökad jämlikhet har fått kraftigt gensvar. Fördjupad demokrati och vidgade möjligheter att påverka de egna levnadsvillkoren är i dag för de flesta självklara krav. Som en följd av dessa krav har också genomgripande förändringar I skett på senare tid, bl.a. i lagstiftningen. Sålunda har styrelserepresentation för de anställda genomförts i form av särskild lagstiftning — en styrelserepresentation som bl.a. omfattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Ett omfattande utredningsarbete som rör de s.k. § 32-frågorna har nyligen avslutats, och en proposition med anledning av detta arbete förväntas i början av nästa år. Även i samband med tillkomsten av den 59 nya aktiebolagslagen har frågan om ett ökat inflytande för de anställda tagits upp. Redan i utredningen, som avgav sitt betänkande 1971, reserverade sig LO:s och TCO:s representanter och framhöll att frågan om ett ökat inflytande för de anställda även i aktiebolagen måste lösas. Denna uppfattning stöddes av LO och TCO i de remissvar som organisationerna avgav över utredningen. Året efter — 1972 — tillgodosågs också organisationernas krav genom tillkomsten av den särskilda lagen om styrelserepresentation för de anställda i bl.a. större aktiebolag. Denna lagstiftning, som är provisorisk och löper t.o.m. utgången av juni 1976, är f.n. föremål för en utvärdering. Industriverket har i en särskild utredning lagt fram förslag till förändringar av lagstiftningen, och den utredningen är föremål för remissbehandling. Fyra motioner som har väckts i anledning av den aktuella propositionen tar upp frågan om vidgad företagsdemokrati i aktiebolagen. Två folkpartimotioner innehåller yrkanden av innebörd att riksdagen hos regeringen skall begära att en parlamentarisk utredning tillsätts med representanter även för arbetsmarknadens parter och med uppdrag att utarbeta förslag till en ny bolagslagstiftning som ger de anställda en med kapitalägarna likvärdig ställning. I en centerpartimotion hemställs ”att riksdagen beslutar ——— att hos regeringen begära förslag till ändringar av aktiebolagslagen i syfte att säkerställa ett ökat inflytande för de anställda i sådana företag som drivs i aktiebolagsform”. I en moderatmotion tas den lagtekniska sidan av den problematik som nu har aktualiserats av det pågående och planerade reformarbetet för demokratisering av arbetslivet upp. I denna motion framhålls det angelägna i ”att man i en framtida lagstiftning, liksom hittills, håller isär frågor om det allmännas och de anställdas intressen i bolagen från de juridiskt-tekniska frågorna, vilka behandlas i aktiebolagslagen”. I motionen hemställs ”att riksdagen ——-— uttalar att regeringen vid det fortsatta reformarbetet beaktar vad i motionen anförts — — — angående vikten att skilja mellan aktiebolagsrättsliga regler och regler för s.k. företagsdemokrati”. Utskottet har avstyrkt bifall till de motioner som jag här redogjort för och anser sammanfattningsvis att riksdagen inte nu bör ta initiativ till en översyn av aktiebolagslagen i syfte att säkerställa en lagfäst medbestämmanderätt för de anställda. I reservationen 1 till lagutskottets betänkande framhålls beträffande de tre förstnämnda motionerna att utskottet bort hemställa ”att riksdagen --- som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om nödvändigheten av att aktiebolagslagen genom successiva reformer kompletteras med bestämmelser som tillgodoser de anställdas krav på ökat inflytade och vidgad medbestämmanderätt i aktiebolagen”. I reservationen 2 följs moderatmotionen upp på det sättet att där anförs att utskottet bort hemställa ”att riksdagen ——- som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört angående vikten av att man i det fortsatta reformarbetet beaktar den lagtekniskt motiverade skillnaden mellan aktiebolagsrättsliga regler och regler angående företagsdemokrati”. Folkpartioch centerpartimotionerna följer i stort sett samma linje i sin argumentering. Där påpekas bl.a. att man inom ramen för aktiebolagslagen bör vidareutveckla systemet med styrelserepresentation för de anställda och på sikt ge dem en med kapitalägarna likvärdig ställning inom företaget. När man nu skall ta ställning till den viktiga frågan om ökat inflytande för de anställda i aktiebolagen måste man beakta inte bara de reformer som redan genomförts i form av lagstiftning och på annat sätt utan också de reformer som planeras på området för medbestämmanderätt och företagsdemokrati. Att redan nu besluta om en genomgripande översyn av den nya aktiebolagslagen för att åstadkomma företagsdemokratiskt tillfredsställande maktstrukturer i bolagen är mindre lämpligt mot bakgrund av det arbete som pågår på detta område. Sålunda måste man enligt utskottets mening avvakta det arbete som f.n. pågår med en översyn av lagen om styrelserepresentation för de anställda. Än viktigare är naturligtvis den kommande propositionen i anledning av § 32-utredningens betänkande om medbestämmanderätt. Den lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1977. Parterna på arbetsmarknaden känner i dag inte till annat än huvuddragen i den kommande propositionen. När den lagen har antagits av riksdagen måste arbetsmarknadens parter få tid på sig att ta ställning till hur det nya systemet med medbestämmande skall utformas. Först när den nya lagstiftningen har trätt i kraft och verkat en tid, torde organisationerna ha möjlighet att mot bakgrund av de erfarenheter som man då vunnit ta en slutgiltig ställning till utformningen även av det associationsrättsliga systemet. Det är t.ex. ingalunda självklart att det, som det framhålls i motionerna, skall vara fråga om att inom aktiebolagsramen ge de anställda en representation, som på sikt skall ge dem en med kapitalägarna likvärdig ställning inom företaget. Här kan man mycket väl tänka sig andra system. Jag vill bara erinra om att det f.n. pågår en debatt om samhällets möjligheter till inflytande i vissa aktiebolag. Direktiven till den av regeringen tillkallade utredning som skall överväga frågan om s.k. löntagarfonder pekar återigen på andra framgångsvägar. Allt detta bekräftar att det nu är för tidigt att säga var tyngdpunkten skall läggas när det gäller att skapa en företagsdemokratisk ordning i företagen. Om frågan om ändringar i den nya aktiebolagslagen i syfte att ge de anställda rätt till medbestämmande och insyn nu skulle tas upp, finns det i stället risk för att den utveckling mot fördjupad företagsdemokrati som f. n. pågår på bred front och längs olika utvecklingslinjer kommer att stoppas upp och försenas. I dag är det inte ens möjligt — det framhålls av utskottet — att ge svar på en så pass grundläggande fråga som huruvida tyngdpunkten i ett nytt medbestämman desystem skall ligga på avtal eller om det blir fråga om att tillskapa nya organ direkt via lagstiftningen. Innan man kan lämna svar på dessa frågor, är det inte möjligt att ange direktiv för en ny aktiebolagsutredning. Mot bakgrund av de krav som ställs i folkpartioch centerpartimotionerna är reservationen 1 ett magert aktstycke. I reservationen talas det inte längre om någon parlamentarisk utredning. Det talas om ”delreformer” och inarbetandei aktiebolagslagen av annan särlagstiftning på arbetslivets område. Vad man i folkpartioch centerpartireservationen främst kräver är att de nuvarande reglerna om arbetstagarledamöter i styrelser skall inarbetas i aktiebolagslagen i samband med att den nuvarande försöksverksamheten upphör den 30 juni 1976. Här bör dock observeras att den nya aktiebolagslagen inte är avsedd att träda i kraft förrän den 1 januari 1977. Reservationen innebär med andra ord att antingen skall arbetstagarna inte ha något inflytande alls i aktiebolagen under det senare halvåret 1976 eller också skall man för att tillfredsställa en viss klåfingrighet börja ändra i en lag som befinner sig i dödsryckningar. Något praktiskt ändamål tjänar inte ändringen. Jag tycker inte att någon av dessa vägar bör beträdas. Vi bör avvakta den vidare utvecklingen på detta område. En annan sak som reservationen inte har beaktat är att styrelserepresentationslagen, som ju förutsätts upphöra den 30 juni 1976, inte gäller enbart aktiebolag utan även ekonomiska föreningars styrelser. Även där skulle då arbetstagarnas representation och inflytande bortfalla. Jag vill emellertid framhålla att det i ett längre tidsperspektiv är självklart att den allmänna associationsrättsliga lagstiftningen inte kan med tystnad förbigå de anställdas intresse i företagen. Där har jag samma uppfattning som föredragande statsrådet, som i propositionen har framhållit att en översyn av denna lagstiftning kommer att företas så snart huvudlinjerna för en företagsdemokratisk ordning har klarnat. Utskottet har också i sin skrivning understrukit att det för sin del anser det angeläget att denna planering fullföljs. I avvaktan härpå bör riksdagen inte göra några uttalanden angående riktlinjerna för det i propositionen aviserade översynsarbetet. Först när man har gått igenom de krav som har förts fram om ändring i associationsrätten och stämt av dessa krav mot de förändringar som kommer att ske på arbetsrättens område, är det möjligt att närmare ta ställning. Till herr Sjöholm vill jag bara säga att jag — som även har framgått av vad jag redan har sagt — inte är så säker som han på att reglerna om arbetstagarinflytande nu skall inarbetas i aktiebolagslagen. Det är ju detta diskussionen handlar om, inte om den principiella frågan huruvida reglerna skall vara med i en aktiebolagslag eller ej. Med ställningstagandet i den frågan anser jag att man bör vänta. Den är för tidigt väckt. Yrkandet 4 i moderatmotionen 2167 samt reservationen 2 har utskottets ordförande redan behandlat. Jag vill bara kort understryka vad utskottet har anfört, nämligen att en sådan syn på aktiebolagslagens funk tionella roll som den motionen ger uttryck för numera gör ett verklighetsfrämmande och föråldrat intryck. Det är självklart och naturligt att även de anställda är att anse såsom intressenter i bolagen.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 En fråga, som har mycket stor betydelse när det gäller möjligheterna för de anställda att reellt utöva det inflytande som stadgas i styrelserepresentationslagen, har tagits upp i motionen 1975:2161 av herr Sivert Andersson i Stockholm m.fl. Där berörs frågan om användande av främmande språk på styrelsesammanträden. I motionen föreslås att aktiebolagslagen skall innehålla krav på att styrelsens förhandlingar skall föras på svenska och att skriftliga handlingar, som ligger till grund för styrelsens beslut, skall vara avfattade på svenska. I den utvärdering som statens industriverk har gjort med anledning av den pågående försöksverksamheten med styrelserepresentation för de anställda har verket tagit upp just denna fråga. Av denna utredning framgår att främmande språk används i samband med styrelsearbetet i ca 11 96 av de berörda företagen. Industriverket föreslår att styrelsesammanträdenas innehåll bör regleras med hjälp av en allmänt hållen paragraf av innebörd, att arbetstagarrepresentant har rätt att påfordra att styrelsearbete bedrivs på sådant sätt att de anställda ges möjlighet till insyn och inflytande på beslut av väsentlig betydelse för företagets utveckling. Utskottet, som har en mycket positiv skrivning när det gäller denna motion, hänvisar också till att frågan får bli föremål för övervägande i samband med att man tar ställning till hur styrelserepresentationen för anställda skall vara anordnad efter försöksperiodens slut den 30 juni 1976. Utskottet har också pekat på att språkfrågan kan ha en annan allvarlig konsekvens, nämligen att de anställdas val av arbetstagarledamöter i styrelsen kan komma att styras av språkproblemet. Därför är det angeläget att de problem som har berörts i motionen tas upp till ingående överväganden under förberedelsearbetet med den permanentning av lagstiftningen om styrelserepresentation som nu är omedelbart förestående. Att såsom anförs i reservationen 5 tro att de problem som vi här diskuterar skall kunna lösas avtalsvägen är verklighetsfrämmande. Om denna väg hade varit framkomlig, hade det säkert redan funnits avtal. Lagstiftning är den enda framkomliga vägen. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 6, innebärande avslag på reservationen 5. Till sist vill jag ta upp en helt annan sak. Det har nämligen påpekats för mig att det finns ett korrekturfel på s. 14 i lagsutskottets betänkande nr 4. I 4 kap. 125, p. 5 andra stycket, finns ett ”ej” för mycket. I den mening som börjar ”Vid kontantemission i bolag vars bundna egna kapital före emissionen ej understiger en miljon kronor” skall ”ej” tas bort. Jag vill härmed anmäla detta för att det skall komma in i kammarens protokoll.

Herr talman! Nog är det ganska uppseeendeväckande att herr Gustafsson som representant för regeringspartiet kallar det klåfingrighet att vilja lagfästa de anställdas rätt till inflytande i aktiebolagen. Det är fantastiskt egentligen. Vad vi vill är ju att systemet med de anställdas rätt till medinflytande efter hand som det utvecklas skall skrivas in i denna lag. Nu anmärker både herr Gustafsson och herr Winberg på att jag tycker att det är självklart att göra det. Jag tycker det är fullständigt självklart att det i en lag om aktiebolag skall stå i vilken utsträckning de anställda har inflytande på hur aktiebolaget skall skötas. Att det över huvud taget kan bli en debatt om detta finner jag egendomligt. Så bara ett par ord om aktiekapitalet. Att folkpartiet gick med på att höja gränsen till 50 000 kr. berodde till mycket stor del på att det då redan fanns planer på den utredning som sedermera tillsatts om skapande av former för mindre och medelstora företag. Den utredningen är, som vi har hört av herr Hammarberg, i gång med sitt arbete, och vi hyser väl goda förhoppningar om att den skall ge ett gott resultat. Frågan är väl närmast om man inte borde höja beloppet ytterligare i stället för att sänka det. Att lagstiftaren hoppar fram och tillbaka kan ju inte inge någon respekt bland företagarna.
Herr talman! När jag hört herr Gustafssons argumentation beträffande den fråga som tas upp i reservationerna 1 och 2, kan jag inte komma ifrån att utskottets majoritet har satt sig mellan två stolar. I reservationen 2, den moderata reservationen, menar vi att inriktningen skall vara att behålla gränsdragningen mellan de olika rättsområdena, associationsrätten, arbetsrätten och möjligen också förvaltningsrätten. I reservationen 1 uttrycks en annan mening, nämligen att i princip skall regler angående de anställdas inflytande in i aktiebolagslagen. Det talas där om vissa konkreta frågor, även om det inte anges några speciella sådana. Den åsikten kan jag i och för sig respektera, även om jag inte delar den. Utskottsmajoriteten säger att det inte är självklart att aktiebolagslagen skall ta upp medinflytandefrågorna och att det är för tidigt att säga var tyngdpunkten skall ligga. Vad är det då som gör att man inte kan ställa sig bakom vår mening när vi hävdar att inriktningen skall vara att hålla dessa områden isär? Vi går t.o.m. så långt att vi säger att skulle det så småningom visa sig att det finns speciella skäl för det så kan vi tänka oss att vissa regler tas in i aktiebolagslagen. Det verkar som om herr Gustafsson i Stockholm inte vågar ta steget fullt ut och säga att det i praktiken är betydligt bättre att skilja på de olika rättsområdena och få en lagstiftning där vi har associationsrätten för sig och arbetsrätten för sig. Det verkar som om herr Gustafsson vill hålla dörren öppen på något sätt och möjligen efter några år föra in regler om de anställdas medinflytande i aktiebolagslagen, vilket han inte är beredd att göra nu.
Herr talman! Låt mig till herr Sjöholm bara säga det att de anställdas rätt till inflytande i aktiebolagen redan är lagfäst. Jag finner därför i likhet med herr Sjöholm att en debatt i denna fråga är onödig. Till herr Winberg skulle jag vilja säga följande. För det första vet vi inte i dag vad propositionen på § 32-utredningens förslag innebär. För det andra vet vi inte heller hur det kommer att gå med frågan om samhällets inflytande i aktiebolagen. För det tredje: Vi vet inte vad utredningen om löntagarfonder kommer att leda till. Allt detta talar enligt min mening för att vi i dag inte skall förhasta oss genom att fatta beslut i sådan riktning som reservanterna förordar, innan vi har svaret på en sådan elementär fråga — jag tror att jag var inne på det redan i mitt huvudanförande —- som hur de nya organ i företagen som blir en följd av medbestämmanderätten kommer att se ut. Blir de baserade på avtal eller skall de utformas i lagstiftning? Låt LO och TCO tillsammans med sina motparter klara ut den frågan först, innan vi härifrån kommer med några pekpinnar. Först när vi vet hur löntagarna skall göra sitt inflytande gällande i företagens organ på olika nivåer är det dags att komma med förslag till ändringar till lagstiftningen.
Herr talman! Frågan om medinflytande är intressant från politisk synpunkt därför att här har moderater och socialdemokrater från skilda håll kommit varandra nära, och det är man litet orolig för på ömse håll, det märks här i debatten. Det märktes även i utskottet på det sättet att moderaterna ett slag var benägna att skriva sig samman med mittenpartierna. Det hade inneburit ett lappkast, men så var faktiskt förhållandet. Socialdemokraterna är oroliga för att hamna på samma linje som moderaterna, och det är därför herr Gustafsson i Stockholm inte vågar säga någonting klart ut. Eventuellt kommer man i framtiden att gå med på vad som står i reservation 1, men man kan inte göra det nu. I dag säger herr Gustafsson att det vore klåfingrigt att skriva in de anställdas rätt till inflytande i lagen om aktiebolag, men han ställer i utsikt att det kan bli sådana förhållanden att man gör det senare. Varför inte säga det som jag fortfarande kallar självklart, nämligen att det som gäller för aktiebolag skall stå i lagen om aktiebolag? Om de anställda har medinflytande i aktiebolagen, skall det stå i den lagen. Det är inte klåfingrighet, utan det är en självklarhet.
Herr talman! När herr Gustafsson i Stockholm gör en mängd reservationer för vad som kan komma att hända i framtiden, tycker jag att det är litet egendomligt att han i dag vågar säga gentemot dem som förfäktar att vi skall skilja på de båda rättsområdena att det gör ”ett verklighetsfrämmande och föråldrat intryck” att hävda den meningen. Den diskussion som fördes i utskottet, herr Sjöholm, gällde huruvida vi skulle kunna enas om en förutsättningslös utredning som skulle titta på var de här frågorna i framtiden skulle komma att hamna. Det var vi i och för sig intresserade av, inte minst av det skälet att vi var ganska övertygade om att den utredningen skulle ge oss rätt.
Herr talman! Låt mig först säga att vi socialdemokrater inte är ”ororliga” för att moderaterna och vi skall komma överens i dessa frågor. Jag är övertygad om att moderaterna och vi har tillräckligt olika uppfattningar i själva huvudfrågan för att vi inte skall komma överens när det gäller arbetstagarnas inflytande i företagen. Sedan vill jag bara återigen framhålla att det är en väsentlig skillnad mellan reservanternas uppfattning och utskottsmajoritetens. Tiden är inte inne för att nu, som jag uttryckte det, med klåfingrighet börja göra ändringar i en lag som när ändringen skulle träda i kraft har ett halvt år kvar att leva.

Herr talman! Lagutskottets ordförande herr Svanström uppehöll sig i sitt anförande något vid de tre reservationer som centerns ledamöter i utskottet står bakom — reservationen 1 som gäller nödvändigheten av att bestämmelser om de anställdas inflytande successivt förs in i aktiebolagslagen, reservationen 3 angående minimigräns för aktiekapital och reservationen 6 om revisorsjäv. Jag hade tänkt något kommentera värderingarna bakom reservationen 1, som vi har avgivit tillsammans med folkpartiets representant. På grund av den ändring av talarordningen som genomfördes strax före debattens början har frågan om de anställdas medinflytande hunnit diskuteras en lång stund med åtskilliga inlägg. Den traditionella inställningen har ju varit att aktieägarna ensamma skulle ha bestämmanderätten inom ett aktiebolag. Den nu gällande 1944 års lag präglas helt av detta. Under 1960 och 1970-talen har dock värderingarna ändrats, och från olika håll har det framförts krav på att de anställda skall ha medinflytande. Centern har på olika sätt aktualiserat dessa krav. 1972 infördes lagen som ger anställda rätt att utse styrelseledamöter i aktiebolag och ekonomiska föreningar med mer än 100 anställda. Men i aktiebolagsutredningens betänkande, som avlämnades 1971 och som propositionens förslag grundar sig på, tas de anställdas inflytande inte upp, eftersom dessa frågor ej ingick i utredningsuppdraget. Jag vill erinra om att några remissinstanser kritiserade utredningens förslag till aktiebolagslag därför att bestämmelser om de anställdas inflytande saknades. LO beklagade exempelvis att ett förslag till aktiebolagslag framlagts utan att det innehöll några väsentliga framsteg motsvarande de utbredda kraven på ett företags funktionssätt i fråga om insyn och medinflytande för de anställda. Enligt TCO skulle förslaget, om det genomfördes, komma att bidra till att konservera ett från löntagarsynpunkt otillfredsställande förhållande för avsevärd tid framåt. Trots remisskritiken innehåller propositionens förslag till aktiebolagslag inga egentliga regler om de anställdas inflytande. Med anledning av propositionen väcktes bl.a. motionen 2164 av herr Boo m.fl. , som begärde att i aktiebolagslagen skulle införas regler som ger lagfäst medbestämmanderätt för de anställda. Även i två folkpartimotioner, som behandlas i samma betänkande, framförs liknande krav, kanske något mer långtgående. Reservationen 1 bygger på dessa tre motioner och den innebär krav på att aktiebolagslagen genom successiva reformer skall kompletteras med bestämmelser som tillgodoser de anställdas krav på ökat inflytande och vidgad medbestämmanderätt i aktiebolagen. Herr Gustafsson i Stockholm betygsatte reservationen och hänvisade till att de mer långtgående kraven i de båda folkpartimotionerna inte återfinns i reservationen. Det är riktigt att reservationen inte är så långtgående, utan den bygger i högre grad på de synpunkter som framförts i centerns, alltså herr Boos, motion. Vi reservanter anser att sedan viss försöksverksamhet med vidgad företagsdemokrati genomförts och utvärderingar gjorts borde det vara naturligt att bestämmelserna införs i aktiebolagslagen, så att denna inte enbart reglerar ägarnas inbördes förhållande utan även anger de anställdas inflytande. Föredragande statsrådet medger att utredningsförslaget liksom gällande aktiebolagslag gör ett verklighetsfrämmande och föråldrat intryck. Vi reservanter vill att aktiebolagslagen efter hand skall få en sådan utformning att den avspeglar de reella maktoch inflytandeförhållandena i aktiebolagen och inte i framtiden gör ett verklighetsfrämmande intryck. Om vi exempelvis ser på 8 kap. i förslaget till lag med rubriken Bolagets ledning anges där i 13 att aktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. Vidare anges: ”Styrelsen väljes av bolagsstämman, om ej i bolagsordningen föreskrives att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.” Om de anställdas rätt till styrelserepresentation nämns ej något i förslaget till aktiebolagslag, bortsett från en hänvisning i 25, som behandlar frågan när styrelseledamots uppdrag upphör i förtid. En punkt har jag funnit i lagförslaget som kanske anger ett medinflytande, nämligen 9 kap. 25, där det talas om att för aktier tillhörande fjärde AP-fonden kan rösträtt utövas av anställda i bolaget. Vi anser det alltså lämpligt att bestämmelserna om arbetstagarledamöter i styrelsen inarbetas i aktiebolagslagen sedan den nuvarande försöksverksamheten utvärderats. Det har framhållits att den nuvarande lagen utgår den 30 juni 1976 men att den nya aktiebolagslagen skulle träda i kraft ett halvår senare. Jag kan inte förstå att det skall medföra några svårigheter att förlänga en lags giltighetstid ett halvt år för att få det hela att korrespondera. Det gör vi många gånger. Utskottet ändrar som bekant ibland tidpunkten för ikraftträdandet av en lag. Även annan särlagstiftning på arbetslivets område bör, efter hand som man kommer fram till permanenta lösningar av de anställdas rätt till insyn och inflytande, inarbetas i aktiebolagslagen. En sådan successivt kompletterad aktiebolagslag skulle komma att ange och reglera de verkliga maktoch inflytandeförhållandena och inte enbart de associationsrättsliga frågorna. Varför har då utskottsmajoriteten motsatt sig våra krav? Jo, enligt utskottsbetänkandet bör man ”från riksdagens sida inte nu söka slå fast t.ex. i vilken utsträckning de framtida reglerna om arbetstagarinflytande i företagsorgan bör intas i själva aktiebolagslagen”. Det är ungefär vad som framhållits här i debatten. Vidare betonar utskottet att ”det ingalunda är självklart att alla regler rörande löntagarinflytande måste kunna utläsas av själva aktiebolagslagen”. Varken som motionärer eller reservanter har vi fastslagit att alla bestämmelser som kan gälla någon form av medinflytande skall flyta in i aktiebolagslagen. Däremot bör aktiebolagslagen i framtiden otvetydigt vara utformad så, att de anställdas rätt till inflytande och medbestämmande anges. Moderaterna i utskottet har i reservationen 2 i anledning av sin motion 2167 yrkat att riksdagen skall uttala sig om vikten av att beakta av den lagtekniskt motiverade skillnaden mellan aktiebolagsrättsliga regler och regler angående företagsdemokrati. Detta yrkande kunde vi centerpartister inte bifalla, eftersom vi hävdar den rakt motsatta uppfattningen. Men även socialdemokraterna går emot moderatkravet — trots att man avstyrkt vårt förslag — och gör det med en motivering som närmast talar för ett bifall till vårt yrkande, nämligen följande: ”Utskottet finner därför att även de anställdas roll som intressenter i företaget bör avspeglas i aktiebolagslagen.” Det är ju detsamma som vi från vårt håll har framhållit och även har uttalat oss för i reservationen 1. Jag tror att det var herr Winberg som sade att herr Gustafsson i Stockholm i detta fall har satt sig på två stolar. Det förhållandet att man avstyrker båda yrkandena är kanske en illustration till detta. Det är måhända så att mittenpartiernas förslag kommer från fel håll och därför inte lämpligen kan biträdas. Hur som helst — den motivering med vilken man avstyrker moderaternas krav skulle lämpligen kunnat anföras som argument för att tillmötesgå centerns och folkpartiets yrkande. Det har påpekats att inte bara aktiebolag utan också ekonomiska för eningar och i viss utsträckning andra företagsformer berörs av denna lagstiftning. Ja, det är självklart att vi även får införa motsvarande bestämmelser om de anställdas inflytande i ekonomiska föreningar i den lag som behandlar dessa. Det framgår av utskottsbetänkandet att det föreligger ett förstag till ändring av lagen om ekonomiska föreningar med hänsyn till de föreslagna ändringarna av aktiebolagslagen. Herr talman! De anställdas inflytande är en betydelsefull fråga för utvecklingen av bl.a. demokrati, jämlikhet, rättvisa, trivsel och medansvar. Det viktigaste är att inflytandefrågorna löses på ett tillfredsställande sätt. Det kanske inte är lika viktigt var bestämmelserna återfinns. Men riksdagen skall i dag fatta beslut om en helt ny aktiebolagslag. Det är då naturligt att inflytandefrågorna, som har så stor aktualitet och betyder så mycket för hur ett aktiebolag skall fungera i framtiden, efter hand införs i den nya aktiebolagslagen. Vi reservanter anser att en aktiebolagslag bör avspegla de verkliga maktförhållandena och inte de som rådde före innevarande årtionde.
Herr talman! Som jag sade redan i mitt huvudanförande och i en tidigare replikväxling sitter vi socialdemokrater inte alls på två stolar i denna fråga. Vi har klart sagt ifrån att de anställdas inflytande också skall avspeglas i lagstiftningen. Vad vi är oense om är frågan när bestämmelserna härom skall tas in.

Herr talman! Yrkandet i reservationen 1 innebär att lagen successivt skall kompletteras allteftersom vi når permanenta lösningar i dessa frågor. Jag har svårt att förstå den socialdemokratiska inställningen. Vad skulle det vara för fel i att riksdagen uttalar sig för att bestämmelserna på detta sätt successivt skall införas, så att lagen visar den verkliga maktstrukturen? Låt mig ta ett exempel. Ibland framförs det krav på att en bolagsstyrelse skall bestå av lika många representanter för de anställda och för aktieägarna. Jag tror att detta krav finns i folkpartiets motioner också. Om bestämmelser skulle införas i någon lag om att bolagsstyrelserna skall vara sammansatta på det sättet, skulle det då vara skäligt att det även fortsättningsvis i aktiebolagslagen skulle stå, att styrelsen väljs av bolagsstämman, som består av aktieägarna? Då blir ju skrivningen helt vilseledande för den som enbart läser aktiebolagslagen. Vi hävdar att den som studerar aktiebolagslagen där skall kunna avläsa de verkliga maktförhållandena i aktiebolagen.
Herr talman! Yrkandet i reservationen är inte bara att det skall ske successiva förändringar i aktiebolagslagen, utan också att styrelserepresentationslagen nu skall upphöra och att dess bestämmelser i stället skall inarbetas i aktiebolagslagen.
Herr talman! I vad gäller styrelserepresentationen har den frågan prövats under några år, och det är en fråga som håller på att utvärderas. Allt talar väl för en permanentning av den styrelserepresentation som har varit rådande sedan 1973. Har utvärderingen enligt olika parter visat att denna lagstiftning bör permanentas, tycker vi att det finns skäl till att den delen av inflytandebestämmelserna förs in i aktiebolagslagen. På liknande sätt är det i andra frågor som gäller de anställdas inflytande och som har prövats så länge att man nu är beredd för en permanent lagstiftning. Då kan det vara lämpligt att föra in bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Herr talman! I anledning av motionen 1975:2161 har utskottet tagit upp frågan om användande av främmande språk i styrelsearbetet. Motionen går ut på att i aktiebolagslagen skall införas bestämmelser om att styrelsesammanträde i regel skall hållas på svenska och att protokoll från sammanträden alltid skall vara avfattade på svenska. Utskottet har funnit frågeställningen vara av sådan vikt att utskottet velat ge regeringen till känna angelägenheten av att dessa problem blir föremål för ingående överväganden. Utskottet slår därigenom i viss mån in öppna dörrar. Dessa frågor är redan föremål för uppmärksamhet.

Verket har i samband därmed föreslagit att i motiven skall göras vissa påpekanden, bl.a. just om användandet av främmande språk i samband med styrelsearbetet. Frågan är alltså under övervägande. Det kan också anmärkas att verkets utredning tyder på att språksvårigheter i de här sammanhangen inte varit särskilt framträdande. Till de fall där arbetstagarrepresentanterna angett att främmande språk an vänts har också hänförts fall då endast utländska termer eller fackuttryck Nr 44 har förekommit i diskussionerna. Gör man en sådan tolkning av begreppet Fredagen den ”användande av främmande språk”, förmodar jag att man skulle kunna 12 december 1975 påstå att de flesta riksdagsdebatter också sker på ett annat språk än svenska. I Ny aktiebolagslag, Jag menar vidare att frågan är av just en sådan beskaffenhet att den — m.m. bör lösas vid överläggningar inom företagen eller genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Jag delar industriverkets uppfattning om de risker för byråkratisering och handlingsförlamning som en detaljreglering av företagens arbetsformer skulle innebära. Anses det således för dagen inte lämpligt att ens i en kommande lag om styrelserepresentation ta in en bestämmelse som reglerar användandet av främmande språk i styrelsearbetet, bör sådana regler uppenbarligen inte återfinnas i aktiebolagslagen. För att undvika missförstånd vill jag emellertid allvarligt understryka att jag finner det vara helt självklart att den som deltar i styrelsesammanträde inte av språksvårigheter skall vara förhindrad att följa sammanträdet, delta i överläggningarna och påverka besluten. Här som i andra sammanhang får tolk och översättningar användas, och man kan fortsätta på den inslagna vägen att ge arbetstagarledamöterna språkutbildning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 5, vilket innebär avslag på motion 1975:2161. I reservation nr 6 har vi från moderata samlingspartiet tillsammans med utskottets centerpartister föreslagit att tjänsteman i moderbolag utan hinder av jävsregel kan få vara revisor i dotterbolag, om där utses minst två revisorer. Denna regel finns i nuvarande aktiebolagslag och har utnyttjats i ganska stor omfattning, särskilt inom större koncerner. Regeln har medfört stora fördelar och ett slopande av den skulle innebära betydande nackdelar i många avseenden när det gäller kontrollen av och säkerheten i koncerntransaktioner. Det har inte ens påståtts att den nuvarande bestämmelsen i 1944 års aktiebolagslag under den tid den tillämpats har medfört några olägenheter eller lett till missförhållanden. Skälet för att nu plötsligt sätta stopp för den tidigare ordningen förefaller vara av rent principiell natur — vilket herr Hammarberg också nyss vitsordat — nämligen att slå vakt kring principen om revisors oberoende och självständighet. Man har uppenbarligen förbigått att den regel vi föreslår innebär en förstärkning av revisorskravet genom att vi i dessa fall utgår från att det skall finnas minst två revisorer. Den nya lagen kräver i övrigt endast en revisor, oberoende av aktiekapitalets storlek. Nog måste väl två revisorer, som båda är skyldiga att utföra sitt uppdrag i enlighet med vad god revisorssed kräver, vara en starkare garanti än endast en revisor. Utskottets tanke förefaller därför grumlig. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Reservation nr 7 tar upp ett problem som är ytterst påtagligt för fan miljeföretagen. Före en lagändring 1973 fanns det möjligheter för aktieägare att låna från eget bolag. Då infördes ett låneförbud, från vilket länsstyrelse emellertid kan medge undantag men endast då synnerliga skäl därtill föreligger. Dispensbestämmelsen skall alltså tillämpas mycket restriktivt. De allvarliga problem som uppstår vid generationsväxling i familjeföretagen har påtalats och belysts i motionerna 1975:2163 och 1975:2166. De ekonomiska följderna vid en generationsväxling har betydande återverkningar för såväl de anställda som borgenärerna. Deras gemensamma intresse av att företaget kan bestå och expandera till gagn för sysselsättning och produktion sammanfaller således med arvingarnas önskan att i framtiden driva företaget. Dessa företag befinner sig i en sådan undantagssituation att det bör vara möjligt att i de fallen generellt frångå förbudet för delägare att få penninglån från bolaget. För att inte göra en sådan regel alltför vittomfattande har jag t. v. och i avbidan på att generationsskiftesproblematiken får sin slutliga lösning föreslagit att fåmansbolag vid huvudarvinges död har rätt att lämna penninglån till den som i samband med arvskifte förvärvar minst hälften av aktierna i bolaget. En generell regel har den inte oväsentliga fördelen framför ett dispensförfarande att regeln ger den stadga och rättssäkerhet som behövs för att företag skall kunna planera på lång sikt utan att vara beroende av ovissa myndighetsbeslut. Med detta, herr talman, yrkar jag också bifall till reservation nr 7.
Herr talman! Fru Lindquist säger att utskottet slår in öppna dörrar. Man har redan uppmärksammat frågan, säger hon. Ja, industriverket har uppmärksammat den, men vi vänder oss i utskottsbetänkandet direkt till regeringen med vårt tillkännagivande. Det är helt självklart, anser fru Lindquist, att språksvårigheter inte skall behöva stå hindrande i vägen. Det enda man då frågar sig är naturligtvis varför hon har reserverat sig vid den punkt det här gäller.
Herr talman! Fru Lindquist tycker att det är anmärkningsvärt att man enligt den nya lagstiftningen bara är skyldig att ha en revisor oavsett bolagets storlek. Jag skall personligen erkänna att jag hade haft större förståelse om fru Linquist hade haft den inställningen att man borde införa en bestämmelse om att bolag av en viss storlek skall ha två revisorer men att båda skall vara helt obundna av moderföretaget. Låt mig sedan säga bara några ord om låneförbudet. Reservanterna stryker under att de är angelägna att konsekvent och effektivt beivra skatteflykt och skattefusk. Några rader längre ned säger man att detta skall ske inom ramen för skattelagstiftning och skatteadministration. Mot bakgrund av vad reservanterna här själva skriver har jag mycket svårt att förstå varför man då i bolagslagen vill införa en bestämmelse som skall försvåra för den skatteadministrativa organisationen att utöva denna kontroll mot skattefusk — som man själv säger sig vara så angelägen att beivra.
Herr talman! Herr Gustafsson i Stockholm säger att denna fråga har uppmärksammats av industriverket. Men det är väl ändå inte så att inte regeringen skulle ha uppmärksammat frågan. Regeringen har ju uppenbarligen ansett att den inte skall tas upp i detta sammanhang. Ur herr Gustafssons synpunkt måste jag väl vara i mycket gott sällskap om jag nu intar samma ståndpunkt som regeringen. Herr Hammarberg anför att jag sade att det var anmärkningsvärt att man hade föreslagit en regel om att det bara skulle vara en revisor. Det har jag inte sagt, utan jag har sagt att om det nu är så att det bara behövs en revisor, så har vi så att säga förstärkt kravet genom att säga att vi i dessa bolag vill ha två revisorer, medan det egentligen räcker med en revisor. Sedan tycker herr Hammarberg att det är anmärkningsvärt att vi säger att vi vill beivra skatteflykten. Men vi har väl alltid framhållit att vi vill göra det. Att vi anser att det skall vara ett undantag från låneförbudet i dessa fall beror på att de familjeföretag det här gäller är i en sådan situation att man måste vidta speciella åtgärder. Jag tror att herr Hovhammar senare kommer att ytterligare utveckla den ståndpunkten.

Herr talman! I motionen 1975:2166 har representanter för de tre ickesocialistiska partierna pekat på en tendens i svenskt näringsliv som blir mer och mer märkbar, nämligen den ökande koncentrationen. Vi har sagt att i en del fall är koncentrationen av teknisk natur, i andra fall är den en direkt följd av den socialdemokratiska skattepolitiken. Det svenska näringslivet börjar få utseendet av ett timglas. I toppen finns de stora jättarna som blir allt mäktigare. Sedan har vi en krympande skara medelstora företag och längst nere i botten en hel mängd småföretag som kämpar utomordentligt hårt för att över huvud taget kunna överleva. De svårigheter som i dag uppkommer vid generationsskiften i familjeföretag — som bl.a. fru Lindquist har talat om här och i en reservation noga motiverat — har i mycket sin grund i de alltför höga kapitalskatterna. Dessa skatter har blivit föremål för viss uppmärksamhet från regeringens sida, men det har inte varit till fyllest. Enligt beslut av riksdagen under 1974 skall ju hela generationsskiftesproblematiken i familjeföretagen utredas av företagsskatteberedningen, och det är väl bra. Detta kan emellertid ta lång tid — man får väl räkna med flera år — och under den tiden kommer de nuvarande svårigheterna att tendera att öka. Det är inget som tyder på att företagsskatteberedningen behandlar generationsskiftesproblematiken med förtur. Man kanske t.o.m. kan säga att det snarare förhåller sig tvärtom att döma av en del andra exempel som kunde anföras i sammanhanget. Herr talman! Den nuvarande kapitalbeskattningen av familjeföretagen innebär med nödvändighet att de medelstora och större familjeföretagen alltmer kommer att försvinna, med en ökad ägarkoncentration som följd. Vi kan knappast öppna en tidning eller lyssna på en rapport i radio eller TV utan att uppleva att det och det familjeföretaget har överlåtits, oftast till de större koncernerna och ibland till multiföretagen. Den stora försäljning som f. n. sker och har skett under detta år saknar faktiskt motstycke. Det här beror till mycket stor del på den osäkerhet som ägarna känner inför ett framtida skattesystem. Jag har fått bestyrkt vid ett flertal sammankomster som jag har haft med företagare under det senaste halvåret, att det är just denna osäkerhet som många gånger ligger i botten och som får mycket svåra konsekvenser. I den motion som jag inledningsvis refererade till föreslår vi mot denna bakgrund att den under 1973 beslutade lagändringen, som förbjuder aktieägare att låna ur eget bolag, t. v. skall upphävas vad gäller förbudet för aktiebolag att utge penninglån till aktieägares nära anhöriga som vid arvsskifte behöver ta lån ur bolaget för att klara arvsskiftet. Vidare föreslår vi att regler införs som ger möjlighet för nära anhöriga till aktieägare att vid arvsskiften få överta lån som den tidigare ägaren tagit i bolaget. Visserligen äger länsstyrelse efter ansökan medge undantag från dessa förbud om, som det heter, synnerliga skäl därtill föreligger, men enligt propositionen 1973:93 är avsikten att dispensbestämmelsen skall tillämpas mycket restriktivt, och så har även skett. Jag tror man kan säga att utvecklingen visat att det här låneförbudet verkar mycket hämmande, ja, rent av bromsar de medelstora familjeföretagens expansionsmöjligheter. Den nuvarande dispensmöjligheten ger inte den stadga och den rättsäkerhet som behövs för att företagarna skall våga expandera till gagn för både företag och samhälle. Att man inte heller i utskottet är säker på att de nuvarande dispensmöjligheterna ger den stadga som behövs från rättslig synpunkt tycker jag att utskottets skrivning ger belägg för, när utskottet understryker vikten av att länsstyrelserna håller kontakt med varandra angående förekommande praxisfrågor i syfte att främja en enhetlig rättstillämpning. Herr talman! Jag skulle kunna gå djupare in i denna svåra problematik, men jag nöjer mig med att mot bakgrund av vad jag här har anfört yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 7.

Herr talman! I motionen 2161 har jag och mina medmotionärer tagit upp den enligt vår uppfattning mycket viktiga frågan att arbetet i bolagsstyrelserna måste ske i former som gör det möjligt för de anställda att verkligen följa förhandlingarna under styrelsemötena. Industriverkets utredning rörande styrelserepresentation visar att främmande språk an Nr 44 vänds i styrelsearbetet, och verket konstaterar att det är uppenbart att detta måste försvåra såväl arbetstagarledamöternas möjligheter att sätta sig in i de aktuella problemställningarna som deras möjligheter att ar Sören RR gumentera för sin sak. Ny aktiebolagslag, Lagen om styrelserepresentation är endast en del, och jag vill säga m.m. en liten del, av det komplex av reformer som krävs för att de anställda skall få verkligt inflytande i företagen. Självfallet måste också en rad förändringar genomföras i svensk lagstiftning, förändringar som gör det möjligt att säkra och fördjupa demokratin i företagen och i det ekonomiska livet. Därför måste givetvis anpassningar göras i den nuvarande aktiebolagslagen. I moderatreservationen 5 sägs inledningsvis följande: ”Resultatet av en enkätundersökning bland arbetstagarrepresentanter i 113 företag ger därvid vid handen, att främmande språk använts i samband med styrelsearbetet i ca 11 26 av de berörda företagen. Med främmande språk har därvid i vissa fall endast avsetts att utländska termer och fackuttryck använts i diskussionen.” Det där sista grundar-sig på en rundringning till 20 av de 113 företagen, och man får därför i det avseendet ta undersökningen för vad den kan vara värd.

Jag har velat återge detta av det skälet att det av kammarens handlingar framgår att detta med språket sannerligen inte är någon liten fråga. Tvärtom är den i vissa styrelser en avgörande faktor, som förhindrar meningsfulla diskussioner och tar bort möjligheterna för de anställda att öva inflytande via styrelsearbete. Jag menar att en rundringning till 20 bolagsstyrelserepresentanter för att höra om de har haft några olägenheter i detta sammanhang är ett alltför tunt underlag för att argumentera mot det självklara att rätten till inflytande grundar sig på att man kan både göra sig förstådd och förstå vad som sker under ett styrelsesammanträde. Rätten till information är av avgörande betydelse för möjligheterna att utöva ett inflytande. Den saken råder det tydligen också enighet om. Men i reservationen 5 anser man att språkfrågan inte lämpar sig för lagstiftning. Reservanterna hänvisar till att man får vidta erforderliga åtgärder genom tolkning eller översättning. Vad är nu detta? Jag har personliga erfarenheter av vad överläggningar via tolk och översättningar leder till. Överläggningarna försvåras och argumenten förlorar kraft. Så länge inflytandet i våra bolagsstyrelser bygger enbart på argumentationskraften hos de anställda upplever jag det som en allvarlig reducering av de anställdas arbetsmöjligheter i bolagssty relserna. Skall frågan då lösas genom förhandlingar? Ja, gärna för mig. Men självfallet bör lagstiftningen då utgå från att förhandlingarna skall hållas ” på svenska, på underlag av handlingar skrivna på svenska, samt att avsteg härifrån får göras endast om överenskommelser därom har träffats. Rätten till information måste framgå direkt i lagstiftningen, eftersom detta utgör den fasta grunden för all verksamhet av detta slag. Utan denna grund kan vi självfallet inte få ett lagstadgat stöd för en argumentation och riktiga förhandlingsmöjligheter i våra organ ute i företagen.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

Herr talman! Herr Sivert Andersson sade i slutet av sitt anförande att utskottsmajoriteten är mycket positiv i dessa frågor. Han sade sig inte heller ha någonting att invända mot att arbetsmarknadens parter får tillfälle att påverka utformningen av reglerna, och det är just det vi har skrivit i utskottsbetänkandet. Vi vill av den anledningen inte direkt och nu tillstyrka motionärernas förslag. Däremot vill vi ge regeringen till känna att användandet av främmande språk i styrelsearbetet, såsom motionärerna framhållit, måste innebära en allvarlig begränsning i arbetstagarledamöternas möjlighet att noga sätta sig in i ärendena. Utskottet delar därför motionärernas uppfattning. Jag vill bara uttala förhoppningen att det skall bli möjligt att komma fram till lagfästa eller andra regler som verkligen slår fast att förhandlingarna i styrelsen skall ske på sådant sätt att det är möjligt för samtliga parter att delta i dem.
Herr talman! Herr Sivert Andersson efterlyste syftet med reservationen. Det framgick av vad jag tidigare sade. Syftet är alltså att vi anser det onödigt att ge regeringen denna sak till känna. Jag håller med herr Andersson om att den undersökning vi refererar till är ett tunt underlag, men det är såvitt jag vet den enda undersökning som finns att hänvisa till. Vi säger i reservationen endast att de regler som herr Andersson vill ha i aktiebolagslagen inte passar i denna lag. Det är vi inte ensamma om att tycka, det tycker också herr Anderssons partikamrater. Sedan säger herr Sivert Andersson att det tynger så väldigt om man måste ha tolk. Men, herr Andersson, vi kan väl inte begära att alla människor som deltar i ett styrelsesammanträde skall lära sig svenska? Situationen är väl den att om någon inte kan språket kommer man inte undan detta med tolksvårigheterna genom att säga att sammanträdena skall vara på svenska. Jag deltar ofta i sammanträden där det måste finnas tolk, och jag tycker att det går alldeles utmärkt. För att verkligen poängtera vad jag har sagt vill jag sluta med att läsa upp vad som sägs i reservationen: ”Det är enligt utskottets mening självklart att ingen av dem, som deltar i styrelsesammanträde, på grund av språksvårighet skall vara förhindrad att följa sammanträdet, delta i överläggningar och påverka besluten. Om sammanträdet förs på språk som inte alla i sammanträdet deltagande personer behärskar eller företes handlingar på sådant språk måste givetvis erforderliga åtgärder genom tolkning eller översättning vidtas.”
Herr talman! När det gäller språkfrågan och styrelsearbetet är det den svagare parten som lider av att överläggningarna och handlingarna måste översättas till det språk denna behärskar. Mot den bakgrunden har jag full förståelse för att fru Lindquist inte har haft några problem vid sina erfarenheter av tolkning. Men jag har helt andra erfarenheter och en annan syn på detta. Jag menar att de fackliga representanterna, framför allt de som sitter i en bolagsstyrelse, måste få en möjlighet att avgöra om de kan acceptera att förhandlingarna förs på ett annat språk. En lagstiftning bör införas som gör det möjligt att driva igenom detta. Det har jag hävdat i mitt första inlägg, och jag frågar fortfarande: Vad syftar egentligen den moderata reservationen till? Det har sannerligen inte framkommit här.
Herr talman! Jag förstår inte att herr Sivert Andersson visar ett sådant misstroende mot tolkningar och översättningar. När jag talar om min erfarenhet talar jag om min domstolserfarenhet, där vi ofta är tvungna att anlita tolk. Nog översätter väl tolkarna riktigt? Menar herr Andersson att en arbetstagarrepresentant inte skulle få en riktig översättning eller få veta vad som händer vid ett sammanträde om man anlitar tolk? Det är i så fall en mycket säregen uppfattning. Sedan förundrar det mig litet att herr Andersson påstår att dessa representanter inte skulle kunna driva igenom sin vilja. Nog är det väl alldeles uppenbart att de har rätt till förstklassiga tolkar?
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att det är en missuppfattning att tro att man vid en överläggning kan argumentera mot en starkare motpart med samma kraft när man talar genom en tolk som när man talar sitt eget språk. Jag trodde att det var en självklarhet, men det är det tydligen inte.

Herr talman! Jag förstår att kammaren tycker att det är egendomligt att man anmäler sig sedan talarlistan en gång är avverkad. Jag har emellertid funnit det nödvändigt att som representant för folkpartiet säga några ord med anledning av vad som framförts av representanter för centern och moderata samlingspartiet i reservationen 3 angående nedsättning av aktiekapitalets minimigräns från 50 000 kr. till 20000 kr. Jag vill starkt understryka att folkpartiet varit lyhört för de allvarliga erinringar som framförts beträffande den högre minimigränsens inverkan, särskilt på nyetableringar. Under medverkan från folkpartiet fick vi också ett beslut om en utredning av dessa förhållanden. Jag är ledamot av 1974 års bolagsutredning, och jag kan försäkra att jag där strävar efter att uppnå lösningar som positivt gagnar de intressen som man i reservationen 3 säger sig vilja bevaka. Helt naturligt kan jag på utredningens nuvarande stadium inte ge några upplysningar av särskilt stort intresse. Så mycket kan jag i alla fall säga att reservationen 3 enligt min bedömning inte anvisar någon utväg som i dag bör stödjas. Jag kan alltså inte ansluta mig till reservationen 3 utan väljer att i utredningen på annat sätt söka tillvarata det angelägna intresset att underlätta nyetablering inom svensk företagsamhet.

Herr talman! I propositionen 1975 76:90 yrkat att beloppet höjs till 75 resp. 38 kr. Vårt parti påtalade redan vid införandet av lagen om kontant arbetsmarknadsstöd att beloppen var alldeles för låga. Vi återkom med motion till 1974 års riksdag, då vi krävde att dagsersättningen skulle höjas till minst 60 kr. Inrikesutskottet har även i år avstyrkt vårt krav på en rimlig ersättning till dem som blir arbetslösa och inte är försäkrade. Motiveringarna för avslag är inte obekanta. Man hänvisar till att det f. n. pågår utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Kostnadsskäl är en annan motivering. Vidare anförs att beloppen för kontant arbetsmarknadsstöd inte bör sättas högre än de ersättningar som arbetslöshetskassorna betalar ut. Huruvida det är möjligt att leva på 45 kr. om dagen berörs inte i utskottsbetänkandet. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen just pekat på det förhållandet att man inte kan leva på 45 kr. om dagen — ett belopp som dessutom inte utgår för mer än fem dagar i veckan. Det blir 225 kr. i veckan, och på det beloppet skall dessutom dras skatt. Kvar blir 175-185 kr. att leva på. Den som drabbas av arbetslöshet och är hänvisad till att leva på det nu föreslagna stödet måste gå till socialvården och tigga mer pengar för sitt uppehälle. Enligt vår mening är detta en helt felaktig politik. På så vis blir det kommunerna som får bistå med stora delar av försörjningen. Kommunerna har — som vi alla vet — stora ekonomiska problem att brottas med redan nu. Det måste vara riktigare att kostnaderna till största delen läggs på arbetsköparna. Fördelningen av kostnaderna för den nu gällande ersättningen är ju den att statsverket står för en tredjedel och resten tas ut av arbetsköparna genom särskilda avgifter. I betänkandet sägs att vpk:s förslag skulle kosta 70-80 miljoner. Slopandet av inkomstprövningen skulle kosta mellan 8 och 10 miljoner. Kostnadsökningen skulle då — enligt utskottsmajoritetens mening — bli 26-30 milj.kr. för statsverket. Det är förmodligen en matematiskt riktig beräkning. Men om man tar i beaktande regeringens deklaration om att satsa väsentligt hårdare på att skaffa arbete till ungdomen — och regeringen verkligen lyckas med det — så måste det betyda att många som nu hänvisas till det kontanta arbetsmarknadsstödet i stället erhåller arbete eller vidareutbildning. Då kan också de framräknade kostnadsökningarna starkt ifrågasättas. Kanske nedbringas dessa till halva beloppet. Dessutom går —- om ersättningen höjs till 75 kr. per dag — en stor del tillbaka till statskassa och kommuner i form av skatt. Att åberopa kostnadsskäl är inte något starkt argument för avslag. Kan människorna inte erhålla arbete måste de ju ha sin försörjning på annat sätt. Det är då inte rimligt att de endast skall erhålla en liten del i form av kontant arbetsmarknadsstöd och sedan resterande i form av socialbidrag. Att det pågår en utredning är heller inget starkt motiv för att avvisa ett förslag om en någorlunda rimlig ersättning vid arbetslöshet, vare sig det gäller ungdomar som inte kommit med i arbetslöshetskassor eller arbetare som redan är utstämplade. Slutligen: utskottsmajoritetens hänvisning till att beloppen inte bör vara högre vid kontant arbetsmarknadsstöd än de som utgår från arbetslöshetskassorna är — enligt vår menig — en egendomlig motivering. Om det fortfarande finns kassor som betalar ut så låga belopp är det ett missförhållande som med det snaraste måste rättas till. Vi anser det vara en helt felaktig argumentering att bidragsoch understödsformer som inte på något sätt tillgodoser behovet skall utgöra råmärken för fast ställande av andra bidrag. Vi kan inte finna något rimligt i denna ar Nr 44 Herr talman! Jag yrkar bifall till den kommunistiska reservationen. 12 december 1975
Herr talman! För ett par år sedan behandlades här i kammaren ett — marknadsstöd regeringsförslag som innebar allmänt grundskydd för alla som fyller vissa krav på anknytning till arbetsmarknaden. Propositionen innehöll bl.a. ett förslag till lag om kontant arbetsmarknadsstöd. Denna lag trädde i kraft den 1 januari 1974. Den innebär att personer som inte är försäkrade i arbetslöshetskassa eller som inte uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har rätt till ersättning med 35 kr. per dag för helt stöd och 18 kr. för halvt. Stödet kan också i vissa fall utgå om rätt till ersättning från arbetslöshetskassa har upphört. Bidragen är skattepliktiga. För gift bidragstagare reduceras ersättningen med hänsyn till makens inkomst. Nedsättning sker då med 1 kr. per 1000 kr. av makens årsinkomst mellan 23 000 och 48 000 kr. Uppgår makens inkomst till högst 23 000 kr. per år sker ingen nedsättning. Även egen eller makens förmögenhet eller egen pension medför nedsättning av stödet. Kostnaden för stödet täcks till två tredjedelar av avgifter från arbetsgivaren och till en tredjedel av staten. Regeringen föreslår nu vissa ändringar i lagen. Sålunda innehåller propositionen förslag om en höjning av det kontanta stödet med 10 kr. per dag för helt stöd och med 5 kr. per dag för halvt. Som följd härav föreslås även jämkning i reglerna för reduktion på grund av makes inkomst. Vad gäller det sistnämnda har i en motion från herrar Ekinge och Jonsson i Alingsås föreslagits att reglerna om inkomstprövning mot makes inkomst skall avskaffas. Jag vill påminna om att man i utskottet var mycket tveksam till denna bestämmelse redan då den infördes för ett par år sedan. Som framgår av betänkandet föreslår nu också ett enigt utskott att dessa regler upphävs. Vi har funnit att detta är konsekvent, bl.a. mot den bakgrunden att riksdagen i våras avskaffade prövningen mot makes inkomst när det gällde bidrag vid arbetsmarknadsutbildning. Kostnaden för statskassan med anledning härav har beräknats till endast 2-3 milj.kr. Så övergår jag till herr Olssons i Stockholm yrkande om bifall till den reservation som är fogad vid betänkandet. Utskottet har i likhet med vad som förordas i propositionen ansett det berättigat att höja det kontanta arbetsmarknadsstödet. I reservationen från vänsterpartiet kommunisterna yrkas — som herr Olsson anfört — en höjning med 40 kr. per dag för helt stöd och 20 kr. för halvt. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till regeringens förslag till höjning och avstyrker därför vpk-motionen som ligger till grund för reservationen. Detta gör vi trots att vi är medvetna om att 45 kr. per dag är ett 85 förhållandevis lågt belopp att leva på i dagens läge. Men storleken på det kontanta arbetsmarknadsstödet är en fråga om resurser. Den av vänsterpartiet kommunisterna föreslagna höjningen skulle öka kostnaderna med 70-80 milj.kr., varav statsverket svarar för en tredjedel, dvs. 25-30 milj.kr. Förutom till kostnadsskäl hänvisas i betänkandet även till att det pågår utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring och till att det kontanta arbetsmarknadsstödet inte bör sättas så högt att det överstiger de ersättningsbelopp som utgår från den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen.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
Herr talman! Fru Ekholm-Frank säger att utskottet är medvetet om att 45 kr. om dagen är för litet att leva på. Jag får väl hälsa det med tillfredsställelse. Men när hon går vidare och upprepar utskottets hänvisning i betänkandet till att utredning pågår ställer jag mig ändå frågande. Det ger nämligen inte de arbetslösa mer att leva på. Jag sitter själv med i utredningen i fråga, och jag kan inte förstå att vårt arbete skulle utgöra något hinder för att dagens arbeslösa eller utförsäkrade kassamedlemmar skulle få en förbättrad dagsersättning. I själva verket är det så, att utredningen arbetar med förslag till en allmän försäkring, som kommer att innebära att grundbeloppen väsentligt skall höjas. Det vore inget fel, sett ur utredningens synvinkel, om man redan nu bestämde sig för att det skall finnas ett ordentligt tilltaget grundbelopp i botten. För att sedan återgå till argumentet, att stödet inte bör överstiga vad arbetslöshetskassorna ger, vill jag säga att jag inte riktigt förstår det. Jag vet inte vilka kassor det är som betalar ut mindre än 75 kr. om dagen. Jag har sett på statistiken några gånger, men jag har inte funnit att det kan ha någon betydelse. Jag menar alltså att de argument som nu har anförts emot en rimlig höjning — och rimligheten är vi tydligen överens om =— inte håller. Vi borde alltså alla rösta för bifall till vpkreservationen.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 23 behandlas dels de till utskottet hänvisade förslagen i proposition 1975/76:25, dels tre motioner som väckts i anledning av propositionen. I propositionen föreslås ökat stöd till företagsutbildning av längre karaktär. Riksdagen har förut beslutat att nuvarande belopp på 5 kr. fr.o.m. den 1 januari 1976 skall ökas till 8 kr. Nu föreslås att vid utbildning som omfattar lägst 160 timmar och högst 960 timmar skall beloppet höjas till 12 kr. per timme. Utskottet tillstyrker detta mot bakgrunden av den konjunkturavmattning som nu kan konstateras. Man kan verkligen säga att utbildning är någonting som vi behöver. Enligt en uppgift i arbetsmarknadsverkets tidning har nära hälften av dem som i dag står i arbetskraften en kortare utbildning än nio år, och många saknar yrkesutbildning, särskilt bland ungdomarna. Dessutom föreslås i propositionen ett nytt utbildningsbidrag, som skall utgå med 15 kr. per timme. Det är en nykonstruktion. Bidraget skall ges till företag som vidareutbildar någon eller några bland sin redan anställda personal och då anställer arbetslösa som ersättare och ger dessa fast anställning. Jag vill understryka vad föredragande statsrådet säger i propositionen: ”Den person som genomgår utbildning bör ha fyllt 25 år, eller ha minst fem års yrkeserfarenhet. Företräde till utbildning bör ges åt anställda som har kort grundutbildning och/eller saknar yrkesutbildning. Vid val av ersättare bör i första hand prövas möjligheten att anställa ungdom under 25 år.” Regeringen har bemyndigat AMS att från reservationsanslaget Sysselsättningsskapande åtgärder bestrida utgifter med högst 585 milj.kr. Vidare får AMS under tiden den 1 november 1975-den 30 juni 1976 utge förhöjt statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten vilka i första hand ger ungdomar sysselsättning. Bidraget höjs från 33 96 till 50 96. Därutöver har AMS möjlighet att bevilja högre bidrag med stöd av marknadskungörelsen, och det gör man. I vissa kommuner inom inre stödområdet och på Gotland utgår f.n. bidrag med upp till 70 96. Enligt propositionens förslag införs även stöd till lageruppbyggnad, och AMS får ge förlustgarantier för lån till företag som i preliminärt beslut beviljats statsbidrag till lagerökning. Därutöver föreslås i propositionen att till Arbetsmiljöinsatser inom statliga affärsverk m.m. skall anvisas ett reservationsanslag på 25 milj.kr. Det belopp som sammanlagt anvisas på arbetsmarknadsdepartementets område uppgår till 610 milj.kr. De socialdemokratiska ledamöterna i inrikesutskottet, liksom vpk-ledamoten, instämmer till fullo i vad finansutskottet föreslog och riksdagen så gott som enhälligt antog i onsdags, nämligen: ”Insatsernas storlek och inriktning är enligt utskottets uppfattning väl avvägd. Att i nuvarande läge föra en ännu expansivare finanspolitik är med hänsyn till utrikesbalansen och prisstegringsriskerna ej tillrådligt. Detta sätter snäva gränser för riksdagens beslut om ytterligare statsutgifter. Skulle sådana beslut få större dimensioner och gå utöver vad som erfordras för energibesparande åtgärder krävs enligt utskottets mening att riksdagen samtidigt beslutar om kompenserande finansiering eller att kreditpolitiken skärps.” Ja, herr talman, detta var i onsdags. I dag är det ju redan fredag, och nu har man en annan uppfattning från borgerligt håll. Den borgerliga majoriteten i inrikesutskottet föreslår bifall till motionen 103 om att man på nytt skall införa den s.k. femkronan men nu på åttakronorsnivån. Ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna yrkar i reservationen 1 avslag på detta förslag, dels från kostnadssynpunkt, dels för att detta är en mycket sämre reform än de nya åtgärder som föreslås i propositionen — bidraget på 15 kr. per utbildningstimme och höjningen av beloppet i övrigt. Vem kan t.ex. kontrollera att rekryteringen går utöver den ordinära i ett företag? Facket skall ha ett inflytande. All right. Är det möjligt här? Jag undrar över huvud taget om det är förståndigt att använda pengar på detta sätt. Nu säger man att det inte kommer att kosta så mycket. Om det skulle bli 5 000 personer som man anställde på detta sätt, så skulle det i alla fall bli en kostnad på mellan 30 och 35 milj.kr. Vi har ju ökat med ungefär 100 000 varje år. Jag vill fråga dem från de borgerliga partierna som skall tala här efter mig: Var skall vi ta pengarna? Moderata samlingspartiet säger i ett särskilt yttrande att man förutsätter att pengarna ryms inom ramen för beviljade anslag. Vilka andra åtgärder skall man då minska på? Vi måste ju spara dessa pengar på något håll. Moderata samlingspartiet stannar vid denna utgiftsökning, men centern och folkpartiet går längre. De föreslår en ytterligare utgiftsökning på 30 milj.kr. genom att statsbidraget generellt till beredskapsarbeten för ungdomar skulle höjas till 75 96. Därutöver skulle ges möjligheter att öka beloppet. De säger i fråga om finansieringen, att den får man bestämma längre fram, om inte pengarna räcker till. Bara två kommentarer till denna reservation. För det första skall man komma ihåg att på inkomster från beredskapsarbeteh utgår kommunalskatt. Vi brukar f. n. räkna med lägst 25 96. Höjer man beloppet enligt denna reservation utöver 75 96, så blir det ett nytt inslag i skatteutjämningspolitiken som vi inte har diskuterat och som kanske borde debatteras inom kommunalekonomiska utredningen. För det andra frågar man sig vilka inkomsthöjningar centerpartiet och folkpartiet vill föreslå för att finansiera utgifterna. Jag stod här i tisdags och talade om att ni hade förslag om 100 milj.kr. Nu har jag sett att folkpartiledaren herr Ahlmark har varit uppe i Norrland. Där kan det väl vara populärt att säga att det förslag som ni fick igenom kostade 148 milj.kr. plus 60 milj.kr. i dag vilket blir 208 milj.kr. Jag tror att det är fler än jag som är intresserade av att veta om det bara är ord, det som står i finansutskottets betänkande. I tisdags hade vi ju inte beslutat om detta i riksdagen. Men ni visste i alla fall om det, och vi visste om det när vi tog beslutet i utskottet. Var skall ni ta dessa 208 milj.kr.? Antingen är finansutskottets yttrande av noll och intet värde eller också måste ni ha någon tanke på var man skall ta in 208 milj.kr. Herr talman! Av vad jag nu sagt framgår att jag yrkar bifall till reservationen 1 från socialdemokrater och vpk och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Så sent som i onsdags diskuterades här i riksdagen den svenska sysselsättningssituationen. Herr Fagerlund har talat om detta, och egentligen hade det kanske varit mest naturligt om det nu aktuella ärendet — åtgärder mot arbetslösheten — hade diskuterats i anslutning till onsdagsdebatten. Men när så inte blev fallet skall jag i huvudsak begränsa mitt inlägg till att gälla det aktuella läget och ett allvarligt inslag i arbetsmarknadsbilden, nämligen ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten har länge legat dubbelt så högt som genomsnittet av den totala arbetslösheten. Det värsta är att den inte har visat någon tendens att nämnvärt gå ned ens under den tid då konjunkturen var bättre. Om vi ser på den senaste månaden för vilken siffrorna föreligger — mellan oktoberoch novemberräkningen — finner vi att den totala arbetslösheten i stort sett var oförändrad, 72 000 resp. 71 000, men under samma månad steg ungdomsarbetslösheten från 26 000 till 31 000, alltså en ökning med nära 20 96. Mot denna bakgrund anser vi det värdefullt och riktigt att regeringen lägger fram förslag om ökat utbildningsstöd och ökat anslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Det är väl naturligt att vi särskilt med tillfredsställelse noterar att vårt gamla förslag om stöd till företagsutbildning vunnit så stark förståelse att regeringen också där föreslår en utbyggnad av verksamheten. Det finns dock, som herr Fagerlund nyss antydde, några punkter där meningarna är delade i utskottet. Vi har från centern och folkpartiet i motioner lagt fram förslag om ytterligare insatser för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för utsatta grupper på arbetsmarknaden —- ungdom och kvinnor. Vi föreslår att man skall återuppliva det system som gällde vid den förra konjunkturnedgången, då de företag som anställde och utbildade ungdom och kvinnor under en sexmånadersperiod fick bidrag med 5 kr. per timme. Som tidigare nämnts här förordar vi nu att bidraget skall vara 8 kr. per timme. Vilken effekt hade då åtgärden förra gången? Jag har inte exakta siffror, men enligt de siffror jag fått del av rörde det sig om ca 12 000 personer totalt, varav inte mindre än 10000 var ungdomar. Ett annat sätt att skapa meningsfull sysselsättning för ungdom är att stimulera kommunerna att inrätta beredskapsarbeten speciellt för ungdomar. Vi som också är kommunalt engagerade vet att det är sådana arbeten på gång, och jag tror det är ytterst värdefullt att man här ger kommunerna ett ordentligt stimulansbidrag. Därför föreslår vi — för att det alltså skall bli en verklig stimulans — att bidragsprocenten skall höjas till 75. Jag skall inte närmare gå in på detta, eftersom herr Stridsman kommer att utveckla centeroch folkpartireservationen på den här punkten. Låt mig i stället redan nu, med anledning av att det finns en tredje reservation, säga något om utskottsmajoritetens ställningstagande när det gäller stödet till lageruppbyggnad. Utskottets majoritet, som består av socialdemokraternas, centerns, moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter, ställer sig bakom de förslag till förstärkning av stödet till lageruppbyggnad som framförs i propositionen. Många av oss har säkerligen på nära håll erfarit vilken stor betydelse denna typ av stöd haft. Jag har själv sett det när det gäller sågverken och också när det gäller företag inom andra näringar i mitt eget hemlän, Värmlands län. Lagerstödet har där varit ett värdefullt medel att hålla produktionen uppe i besvärliga konjunkturlägen. Med den här korta motiveringen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt som herr Eriksson i Arvika sade, att det utgick bidrag till totalt 12 000, men hur många av dem hade fått arbete utan detta stöd? Det vet vi inte någonting om. Sedan vill jag fråga, och det är det viktigaste: Anser herr Eriksson att denna utgift på 200 milj.kr. stod i samklang med finansutskottets uttalande att man samtidigt måste skaffa fram de pengarna?

Herr talman! När det gäller den extra femkronan — som den då hette och som sedan blev 8 kr. — sade herr Fagerlund mycket riktigt att det bidraget skapade sysselsättning åt 12 000. Och jag är inte övertygad om att låt oss säga 10 000 av de ungdomarna hade kommit in i arbetslivet och i praktiskt arbete, om denna stimulans inte hade givits. Jag har från denna talarstol flera gånger, med instämmande av dåvarande inrikesministern, sagt att stimulansen hade stor betydelse. Jag har också konkreta exempel på det från företag i mitt hemlän som jag har varit i kontakt med. Likaså har det här omvittnats att man i Stockholmstrakten i stor utsträckning har utnyttjat det bidraget. Vi hade den gången enligt allas uppfattning god erfarenhet av bidraget, och det underströk också inrikesministern när han förlängde stödet. Och då menar jag att man i denna konjunkturnedgång skulle ha samma goda nytta av bidraget, om det återinfördes. Vad sedan gäller ekonomin vet herr Fagerlund lika bra som jag att man sannerligen inte kan ha ungdomar gående arbetslösa utan att det kostar pengar. Enligt min mening är det tvärtom det mest okloka i dagens samhälle. Jag anser att vi både på kommunalt håll och här i riksdagen skall sträva efter att på allt sätt försöka få in ungdomen i arbetslivet, och det är en önskan som jag trodde fanns hos oss alla.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika gjorde gällande att vi inte hade intresse av att få in ungdomen i arbetslivet, men jag har ju redan förklarat att de framförda förslagen är av stort värde. Här skriver ni emellertid, med instämmande från centern, att bidraget är väl avvägt, och om utgifterna ökar ytterligare skall det skaffas fram mera pengar. Men var skall ni då ta de pengarna? Att det är dålig ekonomi att ha människor gående arbetslösa är någonting som redan Wigforss sade 1932. Där råder det väl inga delade meningar. Men som jag sade redan i tisdagsdebatten gäller det här inte bara statens utan också kommunernas och landstingens ekonomi. Här sitter vi som riksdagsmän och fattar beslut, och två dagar senare har vi glömt hela frågan. Det är där som jag efterlyser ett ställningstagande.
Herr talman! Jag beskyller inte herr Fagerlund för att ha en annan mening än vi har när det gäller att häva ungdomsarbetslösheten. Tvärtom sade jag att jag förutsätter att vi är överens om att det oklokaste av allt är att ha ungdomar gående arbetslösa. Herr Wigforss, herr Fagerlund och Karl Erik Eriksson är helt överens på den punkten. ”Utskottet utesluter inte att det längre fram kan visa sig nödvändigt med ökat statligt stöd till kommunala beredskapsarbeten.” Den skrivningen hälsar jag med tillfredsställelse. Och om vi finner att vi måste satsa ännu mer, så kostar det ju pengar även längre fram, och då utgår jag ifrån att om vi anser oss tvungna att satsa mer för att häva ungdomsarbetslösheten, så får vi ta de pengarna från ett ökat förslagsanslag. Jag är övertygad om att förslagen i inrikesutskottets betänkande mycket väl kan synkroniseras med den meningsyttring som kom till uttryck i den onsdagsdebatt vi här talat om. Jag understryker att det är värdefullt att vi i den här debatten — såväl herr Fagerlunds parti och vårt parti som andra partier — har deklarerat att det mest aktuella nu är att få in så många ungdomar som möjligt i praktik och arbete.